Herr talman! Lars-Arne Staxäng har frågat mig vilka initiativ eller åtgärder jag avser att vidta för att motverka brott mot äldre. Internationella ligor som begår stölder och brott mot äldre är ett problem som regeringen tar på största allvar. Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk så att de organiserade stölderna blir färre. För att bekämpa brottsligheten behövs såväl effektiva utredningar som förebyggande arbete och samverkan mellan myndigheter och länder. Polismyndigheten har genomfört flera viktiga insatser de senaste åren för att förbättra arbetet mot den här typen av brottslighet. Exempelvis infördes en nationell modell för brottssamordning under 2016, vilket ökar polisens möjligheter att visa samband mellan olika brott och identifiera seriebrottslighet. I Polisregion väst har Circagruppen införts. Den har ett nationellt ansvar för samordning av seriebrott som riktas mot just äldre och funktionshindrade. Gruppens uppdrag innebär att ha ett helhetsperspektiv över brottsområdet. Polismyndighetens nationella bedrägericentrum, NBC, har de senaste åren haft ett nära samarbete med Pensionärernas Riksorganisation och Sveriges Pensionärsförbund för att försöka förebygga bedrägerier mot äldre. NBC har bland annat skapat en nationell preventiv strategi och ett utbildningspaket för att hantera problematiken. Under kommande år ska utbildningspaketet uppdateras med ny kunskap. Dessutom arbetar jag, på statsministerns uppdrag, med att ta fram ett åtgärdspaket mot internationella stöldligor.

Herr talman! Jag får först tacka för svaret på denna angelägna fråga. Det är naturligtvis alltid beklagligt när människor blir utsatta för brott, men det går inte att komma ifrån att det blir ännu mer avskyvärt när värnlösa människor, som inte kan freda sig, blir utsatta. Eller som presstalesmannen för polisen i Region väst Stefan Gustafsson uttrycker det: "Det här är ett vidrigt brott som man kan känna all avsky för, just för att gärningsmännen går på människor som ofta inte kan försvara sig." Vem är det då som utför den här typen av brott? Det som hittills har kommit fram är att det till stor del är utländska ligor som härjar, ibland över ganska stora områden för att undvika att åka fast. Det är inte sällan, till skillnad mot de flesta andra brott, kvinnor som är ansvariga för själva utförandet. Man jobbar ofta i par, och ibland säger man att man är från polisen, sjukvården, fastighetsägaren eller någon annan myndighetsperson för att komma in hos de äldre. Därför är det bra att regeringen tar detta på största allvar. Det är nödvändigt att stämma i bäcken och ge tydliga signaler till de personer och ligor som ligger bakom detta. De ska ha hårda straff och livstids utvisning från Sverige, om ni frågar mig. De här ligorna agerar periodvis, vilket gör att brottsligheten växlar upp och ned när man tar del av statistiken. Just nu i höst, och inte minst i december, har det varit mycket brottsaktivt. Alla delar av Sverige har varit utsatta, även Norrland. Just därför är det viktigt att jobba i nationella grupper som har kontakt med sådana internationella organisationer som Interpol med flera. Om man märker att någon liga har blivit brottsaktiv är det viktigt att stävja detta så tidigt som möjligt. Därför vill jag fråga statsrådet: Finns det fler åtgärder som är på gång än dem som redan är uppräknade i svaret på min interpellation?

Herr talman och herr statsråd! Brott och brottslighet ska förhindras och bekämpas. Det finns lindrigare brott, och det finns mycket allvarliga brott. Det finns brott som är särskilt allvarliga eftersom de riktar sig mot bräckliga och skyddslösa personer. Åldringsbrott är ofta stöld eller rån. Ibland märker inte brottsoffret förrän efteråt att man har blivit bestulen. Ibland blir man hotad och slagen. Det är särskilt upprörande när åldringar söks upp av personer som har specialiserat sig på utge sig för att vara släktingar eller omsorgspersonal eller som helt enkelt hotar för att begå stöld. För att kunna förhindra dessa förfärliga brott, som lämnar äldre och åldringar i så mycket oro och smärta, är det naturligtvis viktigt att polisen har en klar bild av vilka som begår dem så att man kan lagföra gärningsmännen. Även medborgarna behöver ha en klar bild. Först då kan förebyggande insatser och information sättas in för att man på bästa sätt ska kunna förhindra möjligheterna att begå dessa brott. Jag kommer i en senare interpellationsdebatt med justitieministern att diskutera vikten av relevant brottsstatistik och relevanta analyser av brottsutvecklingen i Sverige. Jag deltar dock även i den här debatten eftersom frågorna uppenbarligen har beröring. Det förs i dag ingen offentlig statistik över brott och nationalitet. Som ett av utomordentligt få länder i världen gör Sverige via Brottsförebyggande rådet, Brå, heller inga analyser av brottsutvecklingen bland svenskar och utlandsfödda. Medborgare, riksdagsledamöter och medier ges alltså inte tillgång till offentlig statistik eller offentliga analyser av detta. Samtidigt vet säkert polisen rätt bra vilka som främst begår dessa brott mot äldre och även vilka som ligger bakom de förfärliga rån som utförs av vägpirater, vilka sprider osäkerhet längs våra vägar. Representanter för polisen och för Circaenheten har i någon sällsynt intervju varit rätt öppenhjärtiga, men det är som sagt sällsynt. I detta interpellationssvar väljer justitieministern att lätta lite på förlåten och går genast in i sitt svar på att det är internationella stöldligor som ligger bakom. Jag tackar för detta klarspråk. Justitieministern har också uttalat sig om det växande antalet bostadsinbrott i Sverige och även då lättat på förlåten och sagt att hälften begås av internationella stöldligor. Ministern har exemplifierat med Rumänien och Litauen. Det är bra att verkligheten i vår öppna liberala demokrati presenteras för medborgarna så som den är. Jag vill tacka Morgan Johansson för hans tydlighet. Frågan är dock varför detta ska behöva läcka ut bitvis vartefter polis eller regering tycker att det är lämpligt. Varför finns det inte tillgängligt i offentlig statistik och offentliga analyser? Det får vi återkomma till. Alldeles uppenbart måste polisen avsätta mer resurser för att förebygga och förhindra det ökande antalet brott mot våra äldre, som ofta utsätts i sina hem. Alldeles uppenbart måste regering och riksdag avsätta mer resurser till polisen - mer än vad som redan är på gång. Och alldeles uppenbart måste riktade informationsinsatser göras så att de äldre på bästa sätt kan skydda sig mot att bli rånade i sina hem eller på gatan. Lars-Arne Staxäng har ställt en viktig interpellation, och jag har visat på några viktiga pusselbitar för att staten bättre än i dag ska kunna förebygga och förhindra dessa förfärliga brott. Exempelvis kan man föra en öppen och relevant brottsstatistik och göra öppna analyser.
Herr talman! Jag tror att vi alla kan enas om att det är ett alldeles särskilt vedervärdigt brott att bryta sig in hos äldre och att utnyttja den utsatta situation som många befinner sig i. Detta måste naturligtvis bekämpas med kraft. Låt oss titta i statistiken på hur vanligt detta är. Som en särskild grupp definieras i statistiken brott mot den som på grund av ålder eller funktionshinder har nedsatt motståndskraft. Detta kan vi följa år från år. När det gäller stöld skedde ungefär 5 000 sådana fall år 2016. Det blev faktiskt en topp 2015 då antalet låg på 5 600, men efter det blev det en nedgång. Annars ligger det på ungefär 5 000 fall per år. Bland bedrägerierna har vi sett en tydlig uppgång de senaste tio åren mot just denna grupp. Samma sak gäller rånen, där det finns en tydlig uppgång. Även för dem blev det en tydlig topp 2015, och sedan blev det en dipp ned 2016. De är mycket färre till antalet eftersom det är ett grövre brott. Vad ska man göra åt detta? Först och främst handlar det om att se till att polisen kan arbeta effektivare. Jag nämner Circagruppen, och LarsArne Staxäng har information direkt från väst där denna grupp är placerad. Gruppen gör ett väldigt bra arbete. Varje dag går man i gruppen igenom de brott mot funktionsnedsatta som har anmälts i hela landet. Varenda dag sätter man sig alltså ned för att titta på detta för att identifiera gärningsmän, förstås, och för att identifiera mönster. Då kan man se om exempelvis stöldligor är ute i ett visst område. Gruppen har också kopplat ett särskilt åklagarstöd till sig, vilket också är viktigt. På detta sätt sköts alltså brottsutredningarna. Sedan nämnde jag det förebyggande arbetet. Det handlar bland annat om samarbete med PRO och SPF, och då gäller det snarare utbildning om hur man skyddar sig mot brott som dessa. Det här är också viktigt. Vidare finns även den större brottssamordning som polisen måste ägna sig åt. För övrigt går vi in med mycket pengar till polisen under kommande år. Nästa år handlar det om 2 miljarder. Jag har aldrig varit otydlig eller försökt dölja vilka slags förövare detta ofta handlar om. Många av dessa brott, liksom inbrotten totalt sett, begås av internationella stöldligor. Därför har vi fått ett särskilt uppdrag från statsministern att speciellt jobba med detta. Rumänien och Litauen är två länder som vi måste bli bättre på att samarbeta med. Jag träffade representanter för Rumänien så sent som förra veckan. De erbjöd polisstöd till Sverige för att de helt enkelt ska kunna sända hit poliser som ska hjälpa till med de förundersökningar som vi gör här. Jag tog upp samma sak med Litauen, och då handlade det både om polisarbete och om ytterligare en sak. Lars-Arne Staxäng sa att straffen bör vara hårdare. Ja, det bör det vara för detta. Men jag tycker dessutom att de bör avtjäna sina straff i hemländerna. Detta är något som vi tar upp med både Rumänien och Litauen men även med andra länder som kan komma att bli berörda. Vi måste också hitta bättre metoder för att hindra utförsel av stöldgods ur landet. Här återkommer vi med åtgärder. Man kan konstatera att inbrotten i Sydsverige har minskat med nästan 30 procent sedan vi införde gränskontrollerna. Detta tror jag också har betydelse; man drar sig helt enkelt nu från att begå den här typen av brottslighet. Jag tror alltså att nyckeln finns i bättre polisutredningar, bättre samarbete med de länder som det kan handla om och ett bättre förebyggande arbete.
Herr talman! Jag vill fråga statsrådet Johansson vilka fler myndigheter och andra samhällsbärare och organisationer som man skulle kunna samarbeta med för att få en större utväxling när man försöker klara upp dessa brott. Jag tror inte att polisen ensam alltid klarar detta. Nästa fråga gäller om man funderar på att ta fram bättre och säkrare - och framför allt mer enhetliga - legitimationer för både myndigheter och godkända yrkesarbetare. Det måste vara enhetligt så att allmänheten kan känna igen dem och känna sig trygga. I dag kommer någon med en allmän legitimation och människor vet inte om det hela stämmer eller inte. På så vis kan man ta sig in i husen. Jag är tämligen övertygad om att det är mycket viktigt att samverka mer så att misstänkta bilar och personer också kommer till polisens kännedom. Efter att jag ställde min interpellation till statsrådet Johansson har många människor blivit utsatta. Kollar man detta ser man att det har skett i de flesta delar av Sverige, inte minst i väst. Statsrådet hänvisade både till den särskilda gruppen och till polisen. De har känt frustration över att mycket har hänt. Det har även skett i bland annat Halland, Skåne, östra Sverige och Jämtland, och det har skett i december 2017. Precis som jag sa förut går det här upp och ned i statistiken. Under senare delen av 2016 var det en nedgång. Sedan har det kommit en kraftig uppgång under hösten i år. Finns det några straffskärpningar på gång inom området? Jag lyssnade in att man skulle kunna få avtjäna sina straff i hemlandet, vilket är ett utmärkt förslag. Jag tycker absolut att det bör vara en kraftigt försvårande omständighet att utsätta en sjuk, gammal eller värnlös person för brott. På samma sätt resonerar vi ju kring våldtäktslagstiftningen. Detta är en försvårande omständighet. Utförsel av stöldgods är också en viktig sak. Jag tror att vi måste ha en uppstramning när det gäller detta. Tullen måste få fler möjligheter att även kunna kontrollera bilar och laster som går ut ur landet och inte bara dem som kommer in. Jag ställde våren 2017 en interpellation om detta till Anders Ygeman. Det här tror jag är en av de riktigt viktiga bitarna. Det ska inte bara vara att komma till Sverige och plocka med sig en massa saker och sedan kunna åka rätt ut och kanske hem med detta. Det är naturligtvis flera åtgärder som måste vidtas.

Herr talman! Morgan Johansson har aldrig sökt dölja vilka förövare det handlar om, och det är bra. Internationella stöldligor står för mycket av brottsligheten i Sverige. Det känner vi till. Det jag är kritisk mot är att Morgan Johansson, regeringen och Brottsförebyggande rådet anser sig kunna bedöma brottsligheten i dag, 2017, med ledning av statistik och analyser från 1994, 2001 och tidigare. Det är obegripligt, men det återkommer vi till. Men har allmänheten och medborgarna en bra bild över det här som polisen och Morgan Johansson känner till? Jag är inte säker på det. Vilka är det som begår åldringsbrott och vägpiratrån? Det är relevant information, tycker jag. Vill man av de bästa skäl smyga lite med detta menar jag att det är kontraproduktivt. Allmänheten drar sina egna slutsatser, och rykten sprids. Det är bättre att redovisa verkligheten som den är, som Morgan Johansson har gjort i dag. I en öppen demokrati måste verkligheten kunna redovisas och diskuteras. Min fråga till Morgan Johansson är helt enkelt: Varför, Morgan Johansson, för Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån inte någon statistik där brott och nationalitet kopplas samman? Sverige är kanske den enda västerländska demokrati där det är på det sättet.
Herr talman! Till Staffan Danielsson vill jag säga att vi kommer att föra den diskussionen i nästa interpellationsdebatt. Jag tycker att vi tar den då. Men det korta svaret är att vi aldrig från regeringens sida har förbjudit Brå att ta fram några analyser, vilket man gjorde 2005. Det får man gärna göra om man vill. Men vi tar som sagt den diskussionen i nästa interpellationsdebatt. Lars-Arne Staxäng frågar mig om fler myndigheter. Jag tror att det här ofta handlar om organiserad kriminalitet. Som när det gäller all organiserad kriminalitet måste man samverka mellan olika aktörer. Polisen är en viktig del, men det kan också handla om sådant som Ekobrottsmyndigheten och Kronofogden. När man går på individer som är aktiva i de här nätverken kan man använda sig av Försäkringskassan. Det finns sedan några år tillbaka en mycket starkare myndighetssamverkan riktad just mot organiserad kriminalitet, och denna samverkan har haft framgång på många sätt. Alla vet ju vad man gjorde i Södertäljefallet för att gå på den organiserade kriminalitet som fanns där. I Malmö gör man nu på precis samma sätt. Man samverkar väldigt nära med kommunen kring olika miljöer som präglas av stor brottslighet, till exempel Norra Grängesbergsgatan, som man nu går på. Nu avviker jag lite från ämnet, men det gemensamma är hur man går på organiserad kriminalitet, och det gör man genom samverkan mellan många olika myndigheter. Legitimationsfrågan togs upp. Vi tillsatte Lars-Erik Lövdén som särskild utredare av brott mot bidragssystemen. Han kom med en lång rad förslag i våras. Ett av förslagen var att vi måste få ett bättre system för idhandlingar. Vi har väldigt många som kan utfärda id-handlingar, vilket också medför att de kan se väldigt olika ut. Det leder till en osäkerhet om vad det egentligen är för typ av id-handlingar. Vi har under hösten tillsatt en utredning för att se över om man kan begränsa det här på ett sådant sätt att det blir större säkerhet om vad det egentligen handlar om. Där är vi på väg fram. När det gäller de internationella stöldligorna håller vi just nu på med ett särskilt uppdrag som jag fått från statsministern. Vi ser förstås över brottssamordningen, hur utredningarna genomförs och om man kan förbättra polisens arbete med det här. Men vi har också de bilaterala kontakterna. Jag nämnde Litauen och Rumänien. Jag ska nämna ytterligare ett land, och det är Georgien, där det finns aktiva brottsnätverk. De inriktar sig inte bara på Sverige utan även på till exempel Danmark, Tyskland och Norge. Det handlar inte heller bara om brott mot äldre, även om det är en del av det. Det handlar om inbrott i villor och sommarstugor. Det handlar om stölder av båtmotorer. Ibland lyckas man till och med få med sig skogsmaskiner. Det är ganska grov kriminalitet i den meningen att man stjäl för stora värden. Vi ser över hur polisen jobbar och hur vi kan jobba bättre med de länderna. Dessa länder vill också slå ned hårt på den här typen av kriminalitet. De tycker inte alls om att detta kan utgå från deras mark. Jag har mötts av stor konstruktivitet från de länderna när jag tagit upp frågan. Slutligen ska jag säga något om straffmätningen. Vi skärpte straffen för de grova rånen den 1 juli, så det är redan genomfört. Sedan ska domstolarna när de gör bedömningar av de här fallen också ta hänsyn till om brottet har utförts mot en person i en särskilt utsatt situation. Det regelverket tycker jag är bra.
Herr talman! Jag tackar ministern för de ärliga svaren. Inte minst det senaste inlägget andades mycket känsla och frustration mot dem som utför de här brotten. Det kände jag, och det säger jag med stor tillfredsställelse. Jag tror att en av lösningarna, som statsrådet Johansson var inne på förut, är ett samarbete med de nationer där stöldligornas hemvist finns. Det kan vara Litauen, Rumänien eller andra länder. Det kan vara Europa i övrigt. Det behövs ett bättre samarbete med deras polis, tull och rättsväsen, kanske till och med ekonomiska överenskommelser när det gäller fängelser eller andra saker. Det behövs också ett samarbete där informationer skickas fram och tillbaka. Ofta är de här människorna kända i hemländerna, och kanske har de utfört samma brott där. Just därför blir det ofta en bättre uppklaring om man kan göra på det sättet. Jag tackar för debatten. Jag är väldigt nöjd med att frågan har kommit upp på dagordningen, för det här måste vi stävja. God jul och gott nytt år!
Herr talman! Jag vill också tacka för en bra debatt. Jag tror inte att vi har några meningsskiljaktigheter om vad som i grunden ska ske. Vi måste ha resurser nog till polisen, så att den klarar av att göra brottsutredningarna. Man måste se till att ta fram ännu bättre metoder. Jag har lyft fram det man gör inom ramen för Circagruppen, där man tittar speciellt på de brott som begås mot bland annat äldre. Jag tror också väldigt starkt på samverkan med andra länder. Jag träffade den rumänske företrädaren för 14 dagar sedan i samband med ett ministerrådsmöte i Bryssel. Han sa: Vi är beredda att skicka polispersonal till Stockholm för att hjälpa till i förundersökningar när det kan röra sig om rumänska förövare. Det var hans initiativ. Precis som Lars-Arne Staxäng säger vet de vad det är för typer av grupperingar som finns där. Han sa också: Vi är beredda att ge svensk polis tillgång till våra register, så att ni kan se precis vad det är för typ av individer och brottsnätverk som det handlar om. Rumänien har inte gjort så här bara mot Sverige, utan det är ett antal västländer som de är angelägna om att samverka väldigt nära med vad gäller detta. Precis som jag sa tycker de heller inte alls om det som sker utan vill också komma bort från detta. Vad gäller Litauen handlar det förutom detta också som sagt om var man ska avtjäna sina straff. Vi har just nu ett femtiotal litauiska medborgare i svenska fängelser. Jag tycker inte att de ska sitta där. Jag tycker att de ska sitta i litauiska fängelser i stället. Då måste vi också ingå ett bilateralt avtal med Litauen i den delen. Avslutningsvis vill jag önska Lars-Arne Staxäng en riktigt god jul och en välförtjänt ledighet de kommande dagarna och veckorna.